Herr talman! Jag hade inte trott att man här i samband med Vindelälvsdebatten skulle diskutera vad jag personligen har gjort eller inte har gjort. Låt mig säga att vi aldrig skulle ha fått några institutioner till Västerbotten om vi inte hade haft ett landsting som varit berett att satsa på både det ena och det andra för att lösa de frågor som vi önskade få lösta på den latituden. Jag tycker också det är rätt onödigt att försöka lägga ord i min mun som jag aldrig anfört till riksdagens protokoll. Skall debatten behöva föras på det sättet? Jag tog icke uttrycket »grundlag» i min mun; jag sade att riksdagen kan ta sig vilka friheter den vill i fråga om beslutsformer. Vad jag däremot sade var, att jag ansåg att denna fråga skulle hanteras enligt gamla principer och enligt den praxis som vi brukar tillämpa här i huset. Det har jag sagt, det återfinns i protokollet och det är en sak som jag fortfarande står fast vid. Då tycker jag att det är onödigt att beskylla mig för att göra gällande att utskottet har begått ett grundlagsfel, i och med att man har tagit upp frågan på detta sätt. Jag hoppas att detta uttalande försvinner vid justeringen. En annan sak: Jag nämnde inte heller arbetsmarknadsstyrelsens chef. Jag tog inte vare sig hans titel eller hans namn i min mun. Jag talade däremot om vattenfallsstyrelsens generaldirektör. Vi skall väl ändå kunna referera varandras uttalanden på ett anständigt och riktigt sätt. Jag är van att umgås med sådana diskussionsoch debattmetoder. Sedan förklarade fru Eriksson i Stockholm att jag använde överord. Mina damer och herrar, när jag talade om situationen — det gällde skogsindustrin och dess utveckling och rationalisering — refererade jag ett samtal som jag hade med Cellulosabolagets skogschef i Sundsvall, när jag var där i egenskap av ordförande i utredningen för vägplan i Sverige. Jag har ytterligare haft ett samtal med skogschefen i Bowaters om denna sak. Det är inte min egen konstruktion. Det är inga överord från min sida. Det är ett rent sakligt referat. Om småbruken som försvinner — jag sade att två, tre småbruk försvinner varje dag — så återgav jag uppgifter som har lämnats mig av lantbruksdirektör Hedman i lantbruksnämnden i Umeå. Jag vill inte gärna höra talet om överord när jag använt hans siffror. Jag har bara refererat dem. Är det någon som är intresserad, går det an att ta kontakt med direktör Hedman. Länsprognosen är tryckt och ute sedan två månader samt har diskuterats i våra tidningar. Jag tror att mina kolleger på länsbänken kan vitsorda att det blir en 40-procentig utflyttning från inlandet från nu fram till år 1980 enligt den prognosen. Om denna sedan slår fel rår inte jag för det, jag bara citerar den. I fråga om material i övrigt har jag sagt att utskottet självt har konstaterat att det har varitotillräckligt. Var bedrivs den ekologiska forskningen nu? Den bedrivs i Rickleån av universitetet i Umeå. Den ån rinner fem mil efter E 4 mellan Umeå och Skellefteå. Den forskningen bedrivs alltså icke i Vindelälven. Det var angeläget för mig att konstatera att jag från den principiella debatten, som jag sökte göra till en huvudfråga, av omständigheternas makt tvingades in på frågan om sysselsättningen och dess bekymmer. När man har problematiken innanför skjortan är det naturligt att göra som andra med motsvarande bekymmer, d. v. s. deklarera dem utan att därför behöva få en anmärkning av fröken från katedern. Vad jag nu talar om och som jag försökte göra till en huvudfråga var således den rent principiella behandlingen av ärendet. Jag menade att man skall låta ärendet ha sin gilla gång, låta domstolen få pröva det och låta det gå till Konungen, innan man tar ställning för eller emot. Den metodik som vi alltid brukar tilllämpa i detta hus hade underligt nog fru Eriksson i Stockholm ingenting att anföra emot. Ändå var den så avgörande att jag vid det tillfället sade till herr talmannen: »Jag skulle kunna sluta nu, ty nu har jag skapat grundvalen för mitt yrkande.» Jag framhöll emellertid också att jag dessutom tyvärr måste få säga några ord om den problematik som möter mig utanför Umeå stads gränser.

Herr talman! Fru Eriksson återgav ett uttalande av mig om att det måste skapas 2300 nya arbetstillfällen inom Västerbottens inland nu på en gång. Detta är ett missförstånd. Det är inte behovet för dagen, utan siffran är ett beräknat minimivärde för vad som måste uppnås fram till 1980, därest man skall kunna behålla en tillräcklig folkmängd inom tätorterna i inlandet. Dessa beräkningar innebär att man accepterar en mycket stark avflyttning, vilket alla är medvetna om. Man är dock angelägen om att kunna reglera denna avtappning av människor så att den blir så skonsam som möjligt. Jag medger att detta är en ännu viktigare uppgift än att reglera Vindelälven. Det är nödvändigt att man också får behålla en någorlunda rimlig ålderssammansättning hos befolkningen inom denna del av landet. Annars blir det ju till slut bara pensionärshem och ålderdomshem kvar, och så småningom försvinner också de gamla människorna. Då kommer de stora värdena i dessa väldiga ödemarker och i denna storslagna fjällvärld inte att kunna utnyttjas, icke ens för turism och fritidsliv. Vidare vill jag nämna att vi när vi lägger så stor vikt vid sysselsättningen — och härvidlag tror jag att jag vågar tala också för herr Skoglund — självfallet inte menar att Vindelälvsfrågan skall avgöras enbart såsom en arbetsmarknadsfråga.

Tyvärr förekommer här ett mycket utvecklat klichétänkande. Det sägs att detta är den sista outbyggda älven, vilket är alldeles felaktigt. I utskottsutlåtandet redovisas också att så inte är fallet. Det talas om att det är den sydligaste av de norrländska outbyggda älvarna. Vindelälven är den sydligaste älv i Västerbotten som inte är utbyggd, men vi har också Ammerån i Jämtland. Sedan talas det om att Vindelälven är en skogsälv, och ibland kallas den för fjällälv. Samtliga fyra älvar som ännu inte är reglerade är både skogsälvar och fjällälvar — d.v.s. de är skogsälvar när de går genom skogsbygden och fjällälvar när de går genom fjällvärlden.
Herr talman! Då jag nämnde de svarta molnen avsåg jag hela Norrland, och vi är väl tämligen överens om att vi har sysselsättningssvårigheter där. Om utskottets fru ordförande hade lyssnat på mitt anförande hade hon säkerligen upptäckt att jag sade att länsstyrelsen och länsarbetsnämnden i Västerbottens län har sökt med ljus och lykta för att finna arbetstillfällen till inlandets befolkning, men de har inte lyckats. Det var även dessa förhållanden jag avsåg när jag nämnde de svarta molnen. Det besvärliga läget på den norrländska arbetsmarknaden belyses även av de uttalanden som gjorts av arbetsmarknadsstyrelsens chef. Utskottets ordförande påstår nu att jag antytt att arbetsmarknadsstyrelsens chef vill bygga ut Vindelälven för att åstadkomma sysselsättning. Detta uttalande får faktiskt stå för utskottsordförandens räkning. Jag har aldrig menat så. Om jag skall upprepa det, sade jag ungefär så här: Arbetsmarknadsstyrelsens chef har sagt, att det råder bekymmer för sysselsättningen i de län, som vi nu diskuterar. Det är sanningen i det hela.

Herr talman! Det var roligt att höra att alla tre tog tillbaka, vad de hade antytt i sina tidigare yttranden. Herr Skoglund skildrade arbetsmarknadssituationen och sade att arbetsmarknadsstyrelsens beskrivning av läget visade samma bild. Det var då jag menade att man av hans anförande kunde få uppfattningen att även arbetsmarknadsstyrelsen hade fäst stort avseende vid Vindelälvsbyggena såsom byggen, vilka skulle ge arbetstillfällen. Men det menade tydligen inte herr Skoglund. Talet om överord gällde inte herr Skoglunds tal om besvärligheterna i situationen för sysselsättningen totalt och inte den besvärliga situationen för småbruken, utan överorden låg i utmålandet av Vindelälvsbygget som andel av ett botemedel mot situationen. Det var där det var bristande balans. Herr Lundmark upprepade att 2300 arbetstillfällen behövdes i Västerbottens inland och antagligen i södra Norrbotten. Jag har läst detta i en tidning, och det stod, att herr Lundmark hade sagt, att dessa arbetstillfällen behövdes omedelbart. Det var detta jag fäste mig vid. I den situationen kan det inte räcka långt att erbjuda arbete åt 60 man under år 1970 och till ytterligare några hundra två år därefter. Man sysselsätter redan i Ajaure en del av dem, som kommer att användas i de byggena, och en del av dessa bor icke i trakterna kring älven och sannerligen icke i Arjeplog, som är det område man helst ville unnat ett ökat antal arbetstillfällen. Det är alltså inte mycket att säga till detta. Jag har endast velat få ett klarläggande av att de inte hade yttrat sig så vårdlöst, som det föreföll i den första versionen.

Herr talman! Jag får fortsätta min redovisning av sysselsättningsbehovet i Västerbottens inland. Det var 2 300 fram till 1980, d.v.s. 180 om året. Det betyder att Vindelälven, om utbyggnaden nu skulle komma i gång, skulle svara för en kvot på två eller tre år härvidlag. Detta sade jag också i mitt första anförande. Detta betyder inte att kommunalmännen skulle få sitta med armarna i kors och säga: Nu är vi bärgade. Den som känner till detta på närmare håll vet att det förs en kamp på liv och död ute i kommunerna när det gäller att förstärka näringslivet. Det är också en mycket stor aktivitet såväl i länen som på arbetsmarknadsstyrelsen och i kanslihuset. En del har lyckats, en del är på väg, men även när det går som bäst, sker det med fördröjd verkan, det är därför mycket betydelsefullt att erhålla rådrum. Jag blev inte alldeles på det klara med vad vår värderade ordförande i allmänna beredningsutskottet menade vid analys av tolkningarna i utlåtandet. Menar fru Eriksson att den utredning som nu pågår och det material som anhopats i Gautojaureprocessen inte i angiven ordning skall gå till Kungl. Maj:t och prövas och sammanvägas med övriga argument? Orden »för närvarande» tolkar jag så att vi utgår från det material vi känner till för dagen men att vi inte på grundval av detta material — i synnerhet med tanke på de pågående utredningarna — kan föreslå ett definitivt beslut i utbyggnadsfrågan.
Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm börjar backa och komma i vanlig balans. Hon avslutade sitt inlägg med att säga att det tydligen inte var så illa med vårt resonemang som det lät. Det skall sägas så här: Vårt resonemang lät inte så illa som det gjorde i fru Erikssons försök att referera det. Fru Eriksson retirerar nu från talet om mina s.k. överord och förklarar att jag har låtit förstå att en utbyggnad av Vindelälven skulle vara räddningen för Västerbottens inlands framtid. När har jag påstått det? Jag har sagt att vi får sysselsättning under 10—15 år för 400 —5300 man. Sedan kommer flertalet av dem att flyttas åt annat håll, om inte fru Eriksson lyckas få andra kammaren att följa henne, ty då blir det inga vattenkraftsutbyggnader alls i fortsättningen. Då måste vi ge oss på atomkraftverk och värmekraftverk och får diskutera vattenföroreningar i stället; de är ju också aktuella. Jag sade vidare att vi sedan skulle få 100 man i en industri, som jag hoppas få förlagd till Vindeln, plus ett tjugofemtal man. Ungefär 25 procent kan bli kvar av den totala arbetsstyrkan. Hur kan fru Eriksson i detta uttalande lägga in att jag hävdade att Västerbottens framtid var räddad genom en utbyggnad? Men vi får rådrum. Det är vi allesammans överens om att vi behöver, från toppen med herr Wedén i folkpartiet i spetsen och ända ned till fotfolket med sådana som jag och andra. Men trots repliken kom fru Eriksson inte in på det som är det centrala, nämligen metodiken i hanteringen av frågan. Varför inte ägna litet intresse även åt den, fru Eriksson? Varför bara nöta på andra saker, som fru Eriksson är tvungen att backa ifrån och retirera från, under replik på replik? Fundera i stället, fru Eriksson, på om det i varje fall inte kan vara motiverat att vi resonerar ett tag innan vi skall gå till votering! Skulle vi inte kunna ha ett tankeutbyte på den basen? Jag tror faktiskt att både fru Eriksson och jag skulle ha nytta av det, och kanske t.o.m. kammaren skulle finna det. Om detta har fru Eriksson emellertid ännu inte yttrat sig. är det månne för besvärligt?

Herr talman! Jag blir inte klok på vad herr Skoglund rör ihop nu. Jag sade, att ärendet har behandlats på ett alldeles riktigt sätt — det har vi t.o.m. skriftligt bevis på. Det har gått till så som det skall. ärendet har kommit in och hänskjutits till utskottet. Ärendet har redan befunnits riktigt att behandla i utskottet. Vi har sedan hört oss för, huruvida utskottsutlåtandet var juste. Ja, det var riktigt det också. Där finns inte någon anmärkning. Inte heller är det unikt — jag har redogjort för det — att pröva sådana frågor i riksdagen. Jag vet inte på vilket sätt, man skall kunna tillfredsställa herr Skoglund. Han argumenterar hela tiden för en utbyggnad av älven, men sedan törs han inte stå för sin uppfattning. Han påstår, att han vill överlåta åt regeringen att avgöra ärendet. Ja, det har ju regeringen alla möjligheter att göra! Regeringen kan då kanske ha nytta av ett råd från riksdagen — av att få veta hur man där ser på problemet. Regeringen har alla möjligheter kvar. Själva domstolsbehandlingen är inget hinder. Det framgår av det PM från konstitutionsutskottets sekreterare, som jag åberopat. Det finns inget formellt hinder för oss att befatta oss med frågan på grund av att en del av regleringen i komplexet, regleringen av Gauto, är underställd vattendomstolen, som har att pröva tillåtligheten av utbyggnad. Sedan upprepar herr Skoglund, att vi skulle ha sagt att vi har otillräckligt material. Det har vi inte sagt. Vi har sagt, att med det material, som nu föreligger har vi kommit till vår ståndpunkt. Har herr Skoglund något annat material att visa fram? Jag kan mycket väl tänka mig, att den situation som 1962 gjorde det angeläget för oss att bygga ut Vindelälven — nämligen brist på kraft — av någon anledning skulle kunna bli relevant igen. Om det t.ex. skulle visa sig vara osäkert med byggande av atomkraftverk, då skulle vi vara i en sådan situation. Men något material, som ger stöd för en sådan uppfattning, föreligger inte i dag. Att investeringarna är väldigt stora, har man inte sagt någonting om. Det är emellertid investeringarnas storlek som jag vägt mot de arbetstillfällen, som skulle skapas. Man kan inte bortse från detta. Herr Skoglund har inte sagt någonting härom, men han har snuddat vid frågan om skatteinkomsterna. Möjligen var det någon annan talare som gjorde det. Då vill jag påvisa att skatteinkomsterna i dessa kommuner från Vattenfall bara medför, att kommunerna får minskade skatteutjämningsmedel. Jokkmokk är ett undantag som har lyckats få så stor skattekraft genom Vattenfall att man inte behöver utjämningsmedel. Jag får komma tillbaka till den frågan, om det finns något intresse för den.
Herr talman! På en punkt vill jag ha ett klarläggande. Fru utskottsordföranden nämnde att alla de tre talare som replikerat henne tog tillbaka vad de hade sagt. Jag har faktiskt inte tagit tillbaka någonting. Jag vill fråga om det hon nu säger angående AMS-chefen gällde mitt uttalande eller herr Skoglunds. Jag borde väl i alla fall få klarhet av fru utskottsordföranden, ty det vore en mycket allvarlig beskyllning om jag skulle ha menat t.ex. att arbetsmarknadsstyrelsens chef vill bygga ut Vindelälven för att skaffa sysselsättningsmöjligheter.

Herr talman! Som en av motionärerna i ärendet känner jag faktiskt vissa samvetskval för att jag har medverkat till att ge allmänna beredningsutskottet, inte minst dess ordförande och sekretariat, så mycket arbete och bekymmer. Men jag tröstar mig med att utskottets ledamöter borde vara tacksamma mot oss motionärer, eftersom det ändå var vi som gav utskottet anledning att företa en resa i trakter som kan erbjuda den kanske mest storslagna natur vi har i vårt land. Jag skall försöka fatta mig så kort som möjligt, ty argumenten för och mot en exploatering av Vindelälven för att ur denna utvinna vattenkraft torde vid det här laget vara uttömda. Det är väl få av de frågor riksdagen haft att handlägga som utan att vara politiskt kontroversiella ändå tilldragit sig så stor uppmärksamhet. Jag skall emellertid koncentrera mitt inlägg till att beröra ärendets behandling här i riksdagen. Givetvis har såväl motionärer som andra med spänning följt allmänna = beredningsutskottets handläggning av motionerna. Utskottsbehandlingen har varit unik så till vida som såväl radio och TV som press i slutskedet av behandlingen kunde meddela att utskottet har företagit en votering, varvid det med 15 röster mot 8 hade beslutat att uttala sig för ett bevarande av Vindelälven, d.v.s. någon utbyggnad skulle icke ske. Hur utskottets kläm i det skedet såg ut känner jag inte närmare till. Samtidigt blev bekantgjort att de åtta ledamöterna skulle komma att skriva en motiverad reservation mot beslutet. Så gick det ytterligare några dagar. Därefter spred sig ett rykte om att utskottet blivit enigt och att till utskottsutlåtandet endast skulle fogas en blank reservation från sex ledamöter. Som motionär uppfattade jag detta på så sätt att det måste innebära att utskottet funnit en skrivning, som skulle göra det möjligt att ytterligare pröva frågan i hela dess vidd. Jag kunde inte gärna tänka mig annat än att eftersom utskottet blivit enigt i sak måste detta innebära att de ledamöter som tidigare förklarat sig ha den bestämda meningen att de skulle reservera sig och därvid ange motiv för sin reservation inte gärna frånträtt sin ståndpunkt, om icke utskottsutlåtandet fått en annan utformning än vad det ursprungligen hade. När omsider utskotts utlåtandet kom på riksdagens bord, fann man också en passus vilken tidigare är citerad men som även jag vill läsa in till protokollet: »Utskottet finner med hänsyn till vad sålunda förekommit att många för en bedömning av lämpligheten av Vindelälvens utbyggnad väsentliga faktorer förändrats under loppet av de senaste åren och kan komma att ytterligare förändras inom den närmaste framtiden. Utskottet anser sålunda att med hänsyn till det material som för närvarande föreligger, någon utbyggnad av Vindelälven ej bör komma till stånd.» Med den formuleringen föreslog utskottet att riksdagen måtte anse motionerna besvarade. Utskottsutlåtandet blev sedan föremål för en synnerligen intensiv debatt. Vad hade utskottet egentligen menat? Min tolkning av utskottsutlåtandet var givetvis den att eftersom reservanterna, som hade haft en så bestämd mening, hade frånträtt denna och i stället anslutit sig till majoriteten måste det innebära att man ansåg att någon utbyggnad för närvarande inte borde komma till stånd men att man därmed inte hade sagt att en utbyggnad inte skulle kunna göras därest en sådan skulle anses nödvändig efter ytterligare allsidig prövning av ärendet. Jag vill, herr talman, citera vad utskottet framhållit i utlåtandet — det är för övrigt allt vad man har sagt om den motion som jag har väckt tillsammans med några medmotionärer.

Någon gick till och med så långt att han sade att utlåtandet måste tolkas så, att de som är närmast ansvariga för kraftfrågorna i landet över huvud taget aldrig skulle kunna ägna sig åt en projektering av älvar i vårt land. I det läget måste jag erkänna att jag verkligen började bli fundersam. Vad inträffade i första kammaren för precis en vecka sedan? Jo, gentemot det enhälliga utskottsutlåtandet ställdes ett yrkande att man med strykande av utskottets hela motivering skulle föreslå riksdagen att lämna motionerna utan åtgärd. Vad som alltså skulle finnas kvar i ärendet skulle vara den recit som finns intagen i allmänna beredningsutskottets utlåtande. Utan någon som helst motivering skulle riksdagen alltså avslå motionerna. Jag vill framhålla, herr talman, att jag hoppas att vi i riksdagsarbetet inte alltför ofta skall behöva ställas inför något dylikt. När vi i riksdagen inte har enhälliga utlåtanden eller betänkanden har ledamöterna ändå att ta ställning till ett förslag som dikterats av majoriteten med majoritetens motivering, och gentemot detta ställs minoritetens förslag och dess motivering för detta. Enligt det yrkande som ställdes i första kammaren när ärendet där behandlades och som nu här ställts i andra kammaren stryker man med ett penndrag motiveringen och därmed också det som vi framhållit i motionerna, nämligen att man i de berörda områdena verkligen bör se till att man dit kan lokalisera lämpliga företag för att därmed ge bygderna ordentlig stimulans. Det har framhållits i vår motion, och det har även utskottet gjort, men det försvinner som sagt utan vidare om vi följer det yrkan de som nu gjorts. Det är min bestämda mening — och det gäller inte bara inland i Västerbotten och Norrbotten utan det gäller över huvud taget glesbygd i vårt land, där man ställs inför oerhörda problem — att vi inte löser dessa problem genom statsbidrag av olika slag, utan vad människorna nu vill veta är: Vad kommer samhället att göra? Vad kommer det att bli av den länsplanering som presenterats ute i kommunblocken? När kan vi räkna med att man har bestämt sig för vilka orter eller platser som skall finnas kvar och vilka som blir dömda till att successivt avfolkas? När bankoutskottet för ganska precis tre år sedan framlade sitt utlåtande över propositionen angående riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik var redan då glesbygdsproblemet ett aktuellt ämne, och det pockar sannerligen fortfarande på sin lösning. Även om staten förser de kommuner som det här gäller med viss trygghet i fråga om skatteunderlag, är detta inte tillräckligt. Vad människorna vill ha är inte understöd i olika former, arbetslöshetsunderstöd och annat, utan det är arbete. Det är en väsentlig skillnad på vad kommunen har i skatteunderlag och vilka möjligheter den enskilde individen har till sin försörjning. Herr talman! Jag nödgas gå ytterligare ett steg i min argumentation, nämligen till en granskning av de båda motioner som föranlett hela debatten kring Vindelälven.

Jag vill som min bestämda mening framhålla att allmänna beredningsutskottet vid sin handläggning av ärendet har sett dessa båda motionspar som en odelbar enhet. Så är ju ändå inte fallet. När det gäller det förstnämnda motionsparet har det uttryckligen utsagts att riksdagen skulle skriva till Kungl. Maj:t och meddela sin uppfattning att utbyggnaden av Vindelälven inte längre är aktuell, medan i de motioner som jag har medverkat till vi har ansett att riksdagen skulle i skrivelse till Kungl. Maj:t begära förnyad prövning, och den skulle ske genom Kungl. Maj:t med riksdagen. Jag känner givetvis inte närmare till utskottets handläggning av ärendet, men jag är förvånad över att man inte på något sätt har kunnat ena sig om den av mig m.fl. väckta motionen. Med de olika uppfattningar som förelåg i utskottet hade det väl ändå, tycker jag, kunnat ligga nära till hands att utskottet föreslagit att riksdagen hos Kungl. Maj:t skulle begära den prövningen. Jag skulle vilja gå så långt att jag vill säga att i den prövningen skulle sysselsättningsfrågorna, eftersom debatten kring Vindelälven i så hög grad har kretsat kring just dessa frågor, ha blivit allsidigt belysta, och vi hade kunnat få ett annat material. Hur skall man kunna lösa sysselsättningsfrågorna för berörda områden på annat sätt än genom utbyggnad av Vindelälven? Vattenfallsverkets generaldirektör har för endast ett par dagar sedan förklarat att det icke är nödvändigt med en utbyggnad av Vindelälven för att trygga vår framtida kraftförsörjning. Han har sagt, att detta är en regional sysselsättningsfråga. Det är ett rejält och ordentligt besked. Jag skulle vilja tillägga, att utbyggnad av kraftverk i våra älvar är litet av konstgjord andning eller — om man så vill — en medicinering som hjäl per patienten så länge medicineringen pågår men som kanske gör tillståndet än värre när den uppbör. Herr talman! Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att yrka bifall till min motion. Men eftersom ärendet redan är tillräckligt förvirrat skall jag avstå därifrån. Jag kommer emellertid också att avstå från att delta i votering och rösträkning. Jag kan inte inse att det under överläggningen ställda yrkandet, att motionerna inte skall föranleda någon åtgärd kan vara det rätta, eftersom vi i motionen föreslagit, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte begära en förnyad prövning. Med hänsyn till den tolkning av utskottsutlåtandet som efter hand framkommit, nämligen att ett bifall till utskottets hemställan skulle innebära att Vindelälven aldrig någonsin kan komma att exploateras och att Vattenfall måste — något som jag dock tror är litet överdrivet — skrinlägga alla sina projekt även beträffande andra älvar, kan jag inte heller biträda utskottets hemställan. Detta, herr talman, leder till att jag kommer att nedlägga min röst.

Herr talman! Herr Ekströms i Iggesund inlägg föranleder mig att resonera något om det beslut vi fattade i utskottet. De som var med vid behandlingen vet, vad vi fattade för beslut; om någon säger sig inte veta det i dag, är det av skäl som de själva får redovisa. Det var ingenting mystiskt alls; voteringen gällde just denna mening i den avfattning, den nu har: »Utskottet anser sålunda att med hänsyn till det material, som för närvarande föreligger, någon utbyggnad av Vindelälven ej bör komma till stånd.» Därmed har vi naturligtvis inte berövat andra riksdagar möjligheten att besluta i detta ärende. Vi har inte heller uttalat att det är förbjudet för Kungl. Maj:t att föreslå en utbygg nad. Vi har bara tillkännagivit vår mening, att vi på grundval av det material, som nu finns — bland de tyngst vägande argumenten är redovisningen av kraftsituationen — inte anser att det är tillrådligt att bygga ut Vindelälven. Skrämskotten att detta skulle betyda, att Vattenfall i framtiden inte vågar företa några kraftverksutbyggnader i älvar, att vi förbjuder Kungl. Maj:t att handla och att vi förbjuder framtida riksdagar att ta ställning i frågan kan väl inte gå in hos någon i denna kammare.

Önskemålet om en prövning av Kungl. Maj:t är alltså redan uppfyllt. Det som står inom parentes — ».» — har vi inte tagit upp. Vi vet ingen annan form för en sådan prövning tillsammans med riksdagen än den som sker, då Kungl. Maj:t framlägger en proposition i ämnet. Det bör alltså inte vara svårt för någon att förstå, att vi har fattat vårt beslut på grundval av det material, som i dag föreligger, att vi inte kan binda kommande generationer, att prövningen av Kungl. Maj:t ändå kommer att ske och att Kungl. Maj:t i den prövningen har helt fria händer att fatta sitt beslut. Men en av riksdagen uttalad mening bör väl inte vara någonting som stör Kungl. Maj:t i hans handlande.

Herr talman! Det är väl ingen som vill förneka att en fritt rinnande älv ger betydande skönhetsvärden. Men det kan heller inte förnekas att ett omtänksamt utbyggande av en älv kan skapa nya värden som visst inte är betydelse lösa. Att bilden eller vyn som man kan ha framför sig förändras med vattenkraftsutbyggandet skall inte förnekas. Men den kombination man skapar kan lika ofta ge nya skönhetsvärden som visst inte kan anses mera betydelselösa än de som tidigare har funnits. Många gånger kan man kanske finna en kombination av natur och teknik vara kronan på verket i det man får framför ögonen. Men, herr talman, denna fråga, som i så hög grad har blivit en utseendefråga och en naturvårdsfråga, har också andra aspekter. Den har otvivelaktigt även tekniska aspekter, som jag tycker alltför litet har beaktats i den hittills förda debatten. Vi är just nu inne i en period, där natur och miljö värderas synnerligen högt. Samtliga våra massmedia — TV, radio och press — försöker nästan dagligen överträffa varandra i sin omsorg om dessa begrepp på ett sätt som aldrig tidigare. Ingen kan egentligen ha något att invända däremot, men en liten stunds eftertanke för att skapa balans kan faktiskt vara fullt befogad. Den är befogad, därför att om styrkan i naturbevarandets röster varit lika stark i vårt land vid seklets början som den är nu, skulle vårt land, inte minst landets norra delar, varit betydligt fattigare än vad det är i dag. Den ekonomiska expansionen i samband med den industriella utvecklingen har betytt oerhört mycket för oss, och vi har härvidlag oändligt mycket att tacka vattenkraftsutbyggarna för, ett tack som ytterst sällan uttalas. Tvärtom möts dessa personer ofta mera med förakt än med uppskattning. Naturligtvis skall vi inte enbart vara materialister. Det har för länge sedan sagts, att människan icke allenast lever av bröd, och det finns inte på något sätt anledning att invända mot detta uttalande. Man kan emellertid också säga att människan inte heller enbart lever av naturupplevelser, och med lika stort fog kan man säga att om inte människorna lärt sig att utnyttja naturens gåvor hade vi kanske inte levat så länge eller så gott som vi nu gör. Vattenfalls beräkningar beträffande exempelvis Vindelälvens utbyggnad gäller inte precis vilka småsaker som helst. Det beräknas att man på en avsevärd älvsträcka kan bygga ett antal kraftstationer med en sammanlagd produktion av 2—3 miljarder kilowattimmar. Denna siffra säger kanske inte lekmannen så mycket, och jag skall därför försöka förvandla den till mera gripbara mått. Jag kommer då fram till att Vindelälvens årsproduktion skulle räcka till att försörja ungefär tio städer av Hälsingborgs storlek eller motsvara Stockholms elverks hela nuvarande årsproduktion. Det är således ingen liten del. Det är ungefär 6 procent av hela den produktion vi för närvarande har i landet som det rör sig om. Om jag räknar om dessa värden i kontanter och gör det i konsumtionsledet, så betyder det att Vindelälven fullt utbyggd utan inskränkningar skulle ge ett utfall av 270 miljoner kronor per år. Efter den begränsning som överenskommelsen med naturvårdsarbetet innebär skulle det röra sig om 180 miljoner per år i konsumtionsvärde. Jag använder uttrycket konsumtionsvärde därför att kostnaden för produktionen ännu så länge är svår att ange i säkra belopp. Men jag är ändå medveten om att dessa värden inte är av den omfattningen att man utan vidare kan kasta bort dem. Det är visserligen riktigt att vi kan lösa energiproblemen på andra vägar, men vattenkraften har i många avseenden betydelsefulla fördelar, som andra nu kända produktionsformer saknar. Ingen annan form för produktion av elkraft kan i fråga om renhet konkurrera med vattenkraftverken. Varken ångkraftverken eller atomkraftverken är helt befriade från föroreningsrisker. Ingen annan industri — av vad slag det vara må — med samma produktionsvärde som vattenkraften ger, är så ren för sin om givning som just vattenkraften. Det finns icke något slag av förorening kring ett vattenkraftverk. Och när vi talar om vår miljö och vår natur, skall vi komma ihåg att även där speciellt föroreningsriskerna är betydelsefulla. Därvidlag är vattenkraften den mest oskyldiga industri som vi över huvud taget kan uppleta. Älvens vatten som driver turbinen, förändras icke i något avseende; det rinner lika rent eller lika smutsigt ifrån turbinen som det kom dit. Det finns inget svavel och ingen föroreningsrisk av annat slag, ingen strålningsrisk, ingen uppvärmning av kylvatten, ingenting sådant förekommer vid ett vattenkraftverk. En annan aspekt, som jag också vill framhålla som en vattenkraftens fördel, är driftsäkerheten. Det finns inget annat nu känt medel som har det mått av driftsäkerhet som vattenkraften har. Det är heller inte betydelselöst ur ekonomisk synpunkt. Driftsäkerheten i atomeller konventionella ångkraftverk kan inte tillnärmelsevis konkurrera med vattenkraften, och detta därför att i båda dessa produktionsformer, såväl atomsom ångkraftverk, måste energin omvandlas i flera steg, från värme till ånga som i sin tur driver en ångturbin, och en ångturbin är ett betydligt ömtåligare medium än en vattenturbin. En jämförelse mellan dessa olika slag blir alltid till vattnets fördel. Vid de konventionella ångkraftverk som eldas med olja eller kol pressas värmen upp till mellan 500 och 550 grader för att få höga tryck på ångan. Trycket skall här motsvara fallhöjden, kan man säga, i ett vattenkraftverk. Denna värme ställer oerhörda krav på den ångt kniska delen, och dessa krav kan medföra och medför betydande driftproblem där denna driftform förekommer. Därtill kommer att såväl kol som olja är importerade varor som otvivelaktigt också medför handelspolitiska problem för vårt land, vilka visst inte kan sägas vara alldeles betydelselösa. Man försöker nu göra gällande att allt detta kan lösas utan svårigheter genom att bygga atomkraftverk som ger energi till samma pris som ett ångkraftverk, vilket i sin tur kan framställa energin till samma kostnad som de vattenkraftverk som byggs i dag. Det är sant — i nuvarande ränteläge är det en realitet — men det beror också något på avskrivningstiden och även på antalet drifttimmar. De sakerna skall också med i bilden. Och vid en sådan jämförelse ger vattenkraften många plus, som inte kan belysas med siffror men som vi erfarenhetsmässigt vet om. Jag kan bara nämna att man för atomkraftverk räknar med en avskrivningstid på 28 år. Vem kan i dag säga om ett atomkraftverk är i funktion i 28 år? För vattenkraftverket däremot räknar man med en avskrivningstid på 40 år, och vi har sådana kraftverk som varit i funktion i 60 år och som alltjämt går driftsäkert. Men vi har ännu inte sett de: reaktor som gått i 28 år — och jag är inte säker på att vi får se den heller. Det är riktigt att man rent kapitalmässigt i dag kan bygga ett ångkraftverk eller ett atomkraftverk billigare än ett vattenkraftverk, men man måste också se på driften under den tid aggregaten skall vara i funktion. Vad oljedriften angår skall vi då veta att det tillkommer betydande kostnader under drifttiden, och inte heller uranet och vad därmed sammanhänger får man till skänks. Det brukar ibland sägas att vi har tillräckligt stora urantillgångar inom landet, och därför blir det aldrig fråga om någon import eller om några handelsbalansproblem. Det är alldeles riktigt — till och med så långt att världens största urantillgångar finns i vårt land. De representerar utan tvivel ett mycket stort värde. Men samtidigt skall det sägas att vår uran är mycket lågvärdig. Man måste därför bryta många kilogram berg för att utvinna ett gram uran. Detta är också orsaken till att vi så ofta sysslar med frågan huruvida vi skall fortsätta driften vid Ranstadsverket, en sak som vi ju flera gånger och mycket intensivt har debatterat här i riksdagen. Denna anläggning är obestridligen en tillgång, men för närvarande får vi räkna med att kostnaderna för brytningen vid Ranstad blir betydligt högre än det pris för vilket man i dag kan köpa anrikat uran efter det s.k. världsmarknadspriset. Det finns dock en annan aspekt på detta. Jag anser att det vore en given fördel för vårt land om vi ännu ett tag kunde vänta med att utbygga våra atomkraftsresurser. På detta område försiggår nämligen forskningsarbete och undersökningar av betydande mått. Man experimenterar, prövar och undersöker över hela vår värld hur man bäst skall kunna tillverka en atomreaktor som ger det högsta utbytet. Detta område är visst inte färdigutvecklat sådant det är i dag. Jag vill påminna om att när vi i den svenska riksdagen började diskutera atomprogrammet gick vi in för tungvattenreaktorn. I dag är det ingen som vill höra talas om tungvattenreaktorer av denna storlek. Nu säger man att det är lättvattenreaktorn som är den ekonomiskt mest bärkraftiga. Men det finns andra aspekter på detta. När man kommer upp till de verkligt stora atomkraftverken är man fullt införstådd med att tungvattenreaktorer över en viss storlek åter kan komma till heders. Samtidigt är vi inne på en utveckling av den s.k. Breeder-reaktorn och i detta sammanhang kommer också de reaktorer vi tidigare har att betyda åtskilligt. En lättvattenreaktors produktion av nytt klyvbart material för Breedern är betydligt mindre än den omvandling som sker i en tungvattenreaktor. Förmodligen får vi i framtiden mycket noga planera vilket slag av reaktorer vi skall ha i olika steg för att få det bästa kraftutbytet. Därför kan jag inte finna annat än att det otvivelaktigt med den forskning som för närvarande pågår skulle vara till nytta för landet om vi slapp forcera energiutbyggandet med atomkraft ännu någon tid.

Det största kraftverk vi har i Europa är på 240 megawatt och ligger i närheten av Mänchen. Jag besökte det kraftverket i våras då det hade tagits i drift. Däremot är det riktigt att betydligt större kraftverk är projekterade och t.o.m. under byggnad i England, i Frankrike och i Tyskland. Men vi har i dag inget i drift som är av den storleksordningen att det kan överträffa den effekt som kan skapas exempelvis i Vindelälven. Det finns en annan aspekt som jag inte heller vill undanhålla kammaren, och det är att det i dag föreligger stor risk för att vi placerar våra atomkraftverk felaktigt, just därför att vi är så otroligt rädda för atomkraftverken. Genom vår kännedom om atombombernas funktioner har denna fasa skapats för atomkraftverk som gör att vi i dag inte är beredda att placera atomkraftverken där de i verkligheten borde ligga. Om vi handlade riktigt i det avseendet skulle atomkraftverken ligga i omedelbar anslutning till våra stora städer, så att den värmeproduktion som där ägde rum i samband med ångframställningen skulle kunna användas för uppvärmning av våra bostäder på samma sätt som nu sker genom våra konventionella kraftvärmeverk vilka är oljeeldade. Det måste gå ännu en viss tid innan man kan lyckas övertyga allmänheten om att den strålningsrisk som man är så förfärligt rädd för inte är så farlig. Det är fullt bevisat, att denna strålningsrisk kan dämpas och fås att praktiskt taget helt försvinna. När vi besökte det nya kärnkraftver ket i Tyskland kom det fram, att man där hade gjort mycket noggranna mätningar i naturen, innan man byggde kraftverket, och sedan åter gjort mätningar, när kraftverket varit i drift i två månader. Det var placerat i närheten av ett biflöde till Donau på ett ställe som hette Gundremmingen.

Strålningsskillnaden mellan Hamburg och Köln var alltså större än strålningsskillnaden före och efter kraftverkets idrifttagande. Detta är uppgifter som gör att vi måste tygla vår rädsla för dessa atomkraftverk. När det är gjort, bör vi ha möjlighet att bygga dem på det ställe där vi rätt kan utnyttja deras kraft. Jag skall också något uppehålla mig vid det energibehov det här rör sig om. Fru Eriksson sade, att CDL-rapporten från år 1962 hade givit en bild av ett våldsamt anspråk på ny kraft. Det är inte riktigt rätt. År 1962 sade CDL-rapporten att man räknade med en mindre grad av utbyggnadstakt framöver än vad man hade haft tidigare. År 1964 kom man fram till att dessa beräkningar inte var riktiga. Man fick fortfarande räkna med en minst lika hög utbyggnadstakt som tidigare, och i dag räknar man faktiskt med en utbyggnadstakt på 7,2 procent av vår produktion årligen. Detta betyder, ärade kammarledamöter, att vi även i fortsättningen måste fördubbla vår kapacitet av elenergi vart tionde år. Om vi räknar med att vi 1965 hade en produktion av ungefär 45 miljarder kWh år och 1985 180 miljarder kWh/år till förfogande, om vi skall slippa begränsningar. Övriga frågor har här belysts så ingående att jag inte skall beröra dem yt terligare. Jag vill ändå säga att jag har mycket svårt att tro, att detinvesteringsmått som det är tal om för Norrland skulle vara så betydelselöst som man vill göra gällande. Jag vill slutligen säga till fru Eriksson i Stockholm att det, efter det att jag hade skrivit mitt anförande som var avsett att hållas i förra veckan, i måndags kom en ny CDL-rapport. Där har — det vågar jag säga — den förnämsta expertis vårt land har när det gäller energiförsörjning gjort mycket bestämda uttalanden. Det skulle faktiskt ha varit värt att läsa upp åtskilliga kapitel i denna bok, men jag skall avstå från det. Så mycket är dock säkert, att man numera måste räkna med en energiförsörjning som fördubblas vart tionde år. I rapporten räknas det också med att vi blir nödsakade att utbygga vattenkraften ytterligare till 1975. Det finns siffror att belysa detta med, men jag skall inte gå in på dem. Jag vill slutligen anlägga ytterligare en aspekt på detta ärende, som också är värd att beaktas innan man tar ställning i frågan. Hur gör man för närvarande i de länder, som i huvudsak har värmekraft till sitt förfogande, för att skapa det tillskott av elektrisk energi som behövs när vattenfallen är för få och har för låg fallhöjd?

Vattnet släpps på vid lämplig tidpunkt på dagen till turbinerna, och man får därmed den tillsatskraft man behöver. Jag är för min del övertygad om att vi, om vi handlar klokt, har anledning att ta vara på ytterligare en hel del av den tillgängliga vattenkraften för att få möjligheter till verkligt rationell drift i den kombinerade produktion, vilken vi för framtiden får räkna med och i vilken vattenkraften kommer att bli den lilla delen medan kärnkraften kommer att spela den betydelsefullaste rollen. Vi har ingen anledning att nonchalera de resurser som ännu är outnyttjade på vattenkraftens område. Med det sagda ber jag få ansluta mig till herr Skoglunds yrkande.

Jag vill gärna förklara sammanhanget för herr Nordgren som påstår att Sydkraft har avstått från Trångforsen i Ljungan. Det är inte riktigt med sanningen överensstämmande, herr Nordgren, men det är korrekt så till vida att Sydkraft tills vidare sagt nej. När Sydkraft ansökte om detta och ärendet låg oavgjort i vattendomstolen, uppkom planerna att bygga ett betydligt större kraftverk i Karlshamn och samtidigt det större kärnkraftverket i Oskarshamn. Vi har inte obegränsad tillgång på pengar ens i södra Sverige, och Sydgkraft har heller ingen möjlighet att vända sig till regering eller riksdag för att få ytterligare anslag till utbyggnad av sina kraftverk. I den situationen ansåg Sydkraft att man borde avstå från att bygga ut Trångforsen just nu och hellre satsa på utbyggnaderna i Karlshamn och i Oskarshamn. Karlshamnsverket är ett ångkraftverk på 320 MW där Sydkraft är huvudintressenten. Det andra verket som man samtidigt bygger upp är på 420 MW — man räknar med 400—420 MW, men vad det blir får vi se när verket kommer i drift. Det gäller i alla fall den storleksordningen. Där går det åt ofantliga mängder kapital. Men, herr Nordgren, det är alldeles riktigt att man på kort sikt kan få ut högre effekter med ångkraftverk eller med atomkraftverk, som kostar mindre pengar. Men en långvarig drift ger kanske ett annat utslag. Eftersom vi i södra Sverige har en betydligt högre efterfrågan på elektrisk energi än det medeltal, som framgår av CDL-rapporten och som ligger på 7,2 procent, rör vi oss med en betydligt högre siffra i södra Sverige. Jag kan tala om för herr Nordgren att jag kan konstatera att vi exempelvis i Hälsingborg månad efter månad har en ökning av förbrukningen med 12 procent i jämförelse med förra året, trots att vi nu haft en mild vinter, en varm höst och en varm vår. Det är inte för uppvärmningen som elkraften har gått åt, utan den industriella expansionen kräver så mycket mer elkraft. ändå befinner vi oss inte i en högkonjunktur. Vi får i södra Sverige räkna med att vi på mindre tid än sju år har fördubblat vår kapacitet. Man satsar därför på de stora aggregaten, som därtill, herr Nordgren, ligger närmare till. Vi slipper därigenom de höga kostnaderna för överföring av kraften som vi naturligtvis är beroende av. Sydkraft har därför ansett att man på kort sikt gör klokare i att göra de utbyggnader som här skisserats för att få ett större utbyte. Jag vill gärna förklara detta så att det inte behöver uppkomma något missförstånd på den punkten. Men, herr Nordgren, både herr Norrby och herr Yngve Larsson kan också åberopas för den CDL-utredning, som framlades i lördags och som klart ger vid handen, att vi ännu i åtskilliga år bör räkna med vattenkraftsutbyggnad.
Herr talman! Får jag göra kammaren uppmärksam på att herr Nordgren tolkat utskottsutlåtandet så, att det innebär ett stopp för vidare planering av Vindelälven. Det är ett konstaterande som jag finner anledning att föra till protokollet. Elkraftskonsumtionen ökar med mellan 6 och 7 procent per år. Inom en period av 10 å 11 år måste vi alltså med normal ökning -— observera normal ökning — av förbrukningen fördubbla vår elkraftsproduktion. Men i dessa teknikens tider har vi all anledning att räkna med att elkraftskonsumtionen kan komma att öka mycket snabbare. Jag har i egenskap av departementschef varit med om att på riksdagens bord lägga en proposition om införande av energiransonering, trots att vi några år dessförinnan ansåg oss ha en så stor produktion att den skulle täcka den normala konsumtionsökningen. Den ransoneringen skulle inte ha drabbat den s.k. borgerliga förbrukningen, utan den skulle ha gått ut över vår industri och vårt näringsliv. Vi vet inte hur stor konsumtionsökningen i fråga om energin kan bli under de närmaste åren. Och för övrigt lär det inte förhålla sig så, som herr Nordgren förmodade, att planeringen av atomkraftverk går i den snabba takt som man tidigare trodde, utan den är mer tidsödande än vad man räknat med. Det kan alltså hända att vi inte får fram den formen av energiproduktion så snabbt som damerna och herrarna vill göra gällande. detta har han naturligtvis rätt i — att nästa års riksdag kan fatta ett annat beslut än det vi fattar i dag. Men, herr talman, iag vill se den riksdagsman i ansiktet som nästa år skulle väcka en motion om att vi skulle uppta frågan om Vindelälvens utbyggande efter det alt årets riksdag sagt nej till en sådan utby d. Det argumentet måste väl ändå vara något som man för fram bara för att man skall någonting säga; herr Nordgren kan ju inte allvarligt tro på en sådan sak. Herr Nordgren vet ju hur svårt han själv haft det när det gällt vissa hantverksfrågor som han år efter år motionerat om utan att lyckas. Till sist vill jag säga till herr Nordgren ait inte lägger man en skola för utbildning av plastingenjörer eller plastarbetare till Junsele eller Sorsele. Nej, då väljer man nog hellre Söderhamn, herr Nordgren.

Herr talman! Jag måste nog klara upp detta med herr Nordgren ännu noggrannare. Det är felaktigt att säga att Sydkraft har avstått från en vattenkraftsandel. Man har inte avstått ifrån den, utan man har uppskjutit utbyggnaden av den. Någon annan kommuniké har inte lämnats från Sydkraft. Utbyggnaden har uppskjutits därför att man är engagerad i så mycket större utbyggnader. Trångforsen var avsedd att byggas ut med 70 MW; mer kan den inte ge. Herr Nordgren frågade om Vindelälven därmed kan vara av någon betydelse. Utskottets ordförande har tidigare talat om att där rör det sig om 371 MW eller två miljarder kWh per år. Om herr Nordgren värderar detta stort eller litet spelar ingen roll. Det motsvarar i varje fall för närvarande 6 procent av det energiskapande som äger rum i landet i fråga om elektricitet, och dessa 6 procent är inte alldeles betydelselösa.

Vattenkraften, herr Nordgren, får sin betydelse när det gäller samspelet mellan de totala kraftresurserna. Vattenkraften kommer att bli den avtagande delen i den fortsatta utbyggnaden men genom att den lätt kan regleras har den ett oerhört värde. Jag belyste detta i mitt tidigare anförande genom att tala om att i de länder där man endast har elkraftförsörjning genom värme, genom ångkraftverken, bygger man pumpkraftstationer för att skapa den tillsatskraft som behövs. Det är helt enkelt ett konstgjort vattenfall som man skapar. Så angeläget anser man det vara att ha denna form av tillsatskraft. Därför finns det ingen anledning för oss att avstå från ett naturligt dylikt.
Herr talman! Jag vill bemöta herr Nordgren med anledning av hans dramatisering av adolfströmsbornas reaktioner. Alla känner det väl som någonting besvärande, att folk i samband med sådana här exploateringar skall tvingas lämna gård och grund. Vi är väl alla ense om att det är beklagligt, i synnerhet när det gäller människor som är hårt bundna till sin gård och sin bygd. Men vi får inte överbetona detta alltför mycket. Där uppe i Adolfström gäller det 10 familjer med 30 personer. Det är således fråga om små familjer. Dessutom är 9 av dessa 10 fastighetsägare pensionärer, så att de sannolikt inte har alltför lång tid kvar innan de under alla förhållanden skall flytta. Sannolikheten för att nya människor kommer och bosätter sig i dessa bygder är inte stor. Man kan å ena sidan peka på detta och å andra sidan jämföra villkoren för de 1274 människor som under de två senaste åren tvingats flytta för att söka utkomst på andra håll. Dessa senare tänker man mindre på. Med den takt utflyttningen skett under de två senaste åren från de fyra socknar som närmast berörs, nämligen Arjeplog, Sorsele, Lycksele och Degerfors äventyras kommunernas existens på kort tid. Jag vill till sist beklaga att herr Nordgren så bestämt deklarerar att allmänna beredningsutskottets utlåtande skall betraktas såsom ett definitivt ställningstagande till utbyggnadsfrågan. I det läget får jag säga att jag ser mig ha anledning att ta avstånd ifrån utlåtandet, och jag biträder då herr Skoglunds yrkande.

Herr talman! Herr Lundmark gjorde ett intressant inlägg när han försökte finna en möjlighet att hoppa av från det utlåtande som han biträtt. Han sade, att i dessa kommuner flyttar nu årligen mer än tusen människor. Då vill jag fråga herr Lundmark och jag ber honom svara uppriktigt: Tror herr Lundmark ett ögonblick, att denna utveckling skulle komma att hejdas, om man fick ett kraftverksbygge? Det menar säkert inte herr Lundmark. Det förhåller sig ju inte så, att där finns arbete för tusen människor år efter år allt framgent. Jag har ju visat på de uppgifter, som vat tenfallsstyrelsen lagt fram, nämligen att 60 människor skulle anställas 1970 och att det skulle bli några hundra något år därefter. Jag förstår inte, varför man inte erkänner, att man är angelägen att göra allt man kan, så att de där hemma ser, att man bebhjärtar varje arbetstillfälle. Det är en renhårig deklaration. Men det är felaktigt att låtsas lösa ett stort arbetslöshetsproblem, avhjälpa en stor utglesning, som pågått många år och kommer att pågå i fortsättningen, med att försöka stoppa in detta bygge.

Herr talman! Jag har aldrig gjort gällande att Vindelälvens utbyggnad är någon slutgiltig lösning för bygden. Det är icke ens en fullgod lösning temporärt, men det skulle vara ett värdefullt tillskott. Vi har inte att välja mellan allt och intet. Vi får ta vara på möjligheterna där vi hittar dem. Det är möjligt att jag uttryckte mig oklart beträffande utflyttningen. När jag nämnde siffran 1274 avsåg jag de två senaste åren. Det gäller således drygt 2 procent av folkmängden, vilket är en skrämmande siffra. Jag skall kanske tillägga att för detta mera begränsade område som Vindelådalen utgör är ett sysselsättningstillskott på några hundra människor en mycket stor sak. Vi har ju dock en viss sysselsättning där förut, dess bättre. Herr Nordgren säger att man inte skall offra de få. Nej, man skall inte offra någon — det är vi väl ense om. Men om valet står mellan att offra tio familjer eller hundra, så är det väl ändå rimligt att offra de tio, i all synnerhet som de i detta fall har möjligheter att bli väl omhändertagna — eller i varje fall få fullgod ekonomisk gottgörelse. Det är märkligt att man så fort glömmer dem som tvingas i väg för att söka sig utkomst på annat håll. Vi skall hålla i minnet att det är många människor som berörs av denna fråga.

Herr talman! Även med risk att bli betraktad som skolfröken Nancys manlige kollega vill jag börja med att göra ett litet påpekande för herr Skoglund. Jag tar då ett stycke ur herr Skoglunds eget anförande, där han sade: Denna sak vill jag inte göra till en politisk fråga. Det får andra göra som så önskar. Politiska frågor är de flesta frågorna i vårt samhälle, herr Skoglund! Det vet också herr Skoglund, och jag förmodar därför att det var en ren felsägning. Han menade sannolikt att ärendet inte skall göras till en partipolitisk fråga, och det håller jag helt med om. Men det är en stor politisk fråga. Den angår många människor utmed Vindelälven, i Norrland och runt om i landet, som har intresse för den och gärna vill se den löst på ett vettigt och klokt sätt. När det som nu gäller en stor politisk fråga brukar den tas upp till behandling i riksdagen. Jag finner det därför ganska naturligt att de båda motioner som vi i dag behandlar har upptagits av riksdagen för bedömande. De försök som gjordes att stoppa riksdagens möjligheter att säga sin mening har jag föga förståelse för, och jag är tacksam för att det inte av formella skäl gick att hindra frågans behandling i riksdagen. Därmed inte alls sagt att Kungl. Maj:t inte skall ha möjlighet att framföra sina åsikter efter det beslut som Kungl. Maj:t lämnat vattendomstolen. Riksdagen har dock — det borde vi vara ense om — både rätt och skyldighet att ta upp en sådan här stor politisk fråga. Herr Skoglunds jämförelse att man i så fall måste ta upp alla frågor som gäller lokalisering håller inte. Man borde snarare göra en riksplanering utefter våra kuster. Jag har nämligen lärt mig en sak vid denna frågas behandling, och det är att vi aldrig kommer att klara vår elförsörjning med enbart vattenkraft. Det torde vara alldeles uppenbart att den dagen snart är kommen då vi måste satsa på värmeverk, sannolikt atomvärmeverk utefter landets kuster. Det troliga är att 20 å 25 värmeverk måste uppföras inom en relativt snar framtid. För att vi skall få dessa värmeverk rätt placerade måste vi i god tid börja med något slag av riksplanering, även om jag inte tror på en riksplanering i stort — det har jag sagt tidigare. Utskottets ordförande har i dag på ett alldeles utomordentligt sätt redogjort för denna fråga med hjälp av kartor och med den kunskap som hon liksom utskottets övriga ledamöter har skaffat sig genom föredragningar och vid resor utmed älven. Jag hoppas att jag i mitt anförande inte skall upprepa alltför mycket av vad som redan sagts. Men jag kan inte undgå att ta upp en fråga som jag tror att fru Eriksson var alltför hänsynsfull för att riktigt belysa. Det är det sätt på vilket detta ärende har handlagts i allmänna beredningsutskottet. Nu vet jag mycket väl att man i regel inte brukar dra in utskottsbehandlingar i en riksdagsdebatt — det brukar vara en sak som angår utskottet och inga andra. Men med högt föredöme från ett annat ärende i dag, där i en regeringsskrivelse åberopas behandlingen i tredje lagutskottet, och på grund av att behandlingen av detta ärende i allmänna beredningsutskottet redan har redovisats i medkammaren, tillåter jag mig ändå att tala om utskottsbehandlingen. Det gick ju faktiskt till så att de sex som nu avgivit en blank reservation var med om att utarbeta det utskottsutlåtande som föreligger för att enighet inom utskottet skulle komma till stånd. Herr Lundmark var med om den saken. Det är alltså herr Lundmark som i stor utsträckning har hjälpt till att författa det utskottsutlåtande som han nu avser att rösta emot. Han gjorde det — eller vi gjorde det — i en delegation för att försöka komma överens i en kontroversiell fråga. Det är gammal, hederlig praxis i den svenska riksdagen att man försöker att om möjligt bli sams, när det inte gäller partipolitiska frågor, vilket det inte gör här. Vid den fortsatta behandlingen vädjade de sex att de genom att avge en blank reservation skulle få möjlighet att i kammaren förklara varför de inte kom med en motiverad reservation, med andra ord varför de stod under utskottsutlåtandet. Jag skall inte ta till stora ord, men jag tycker nog att det är något egendomligt handlat av herr Lundmark och herr Wikner, som nu påstod sig icke vilja stödja utskottets utlåtande. Var det verkligen så att dessa båda herrar från början tänkte sig inta den hållning som man nu gör och ändå var med om att författa utskottsutlåtandet, eller vad är det som hänt från det att utskottet justerat sitt utlåtande och till dagens debatt? Skall vi i fortsättningen i ett utskott, i varje fall i allmänna beredningsutskottet som jag tillhör, fortsätta med den traditionen att vi skall försöka tala oss samman i icke partipolitiska frågor, så vädjar jag om en annan hållning från deras sida som uppträtt på detta sätt denna gång. Jag skall, herr talman, i själva sakfrågan inte säga mer än att när man i de båda vågskålarna lägger de olika faktorer som inverkar på bedömningen av Vindelälvens utbyggande eller icke utbyggande, är det klart att man kan ha olika uppfattningar om vilken tyngd man skall tillmäta olika faktorer. I den ena vågskålen ligger med stor tyngd sysselsättningsfrågorna i Norrland och dessutom överenskommelsen från 1961 fram till 1965 mellan naturvårdsintressena och Vattenfall. I den andra ligger en hel rad av olika faktorer som tidigare redogjorts för — forskningen, naturvården, turistintresset, fisket, rennäringen och åtskilligt annat.

Självfallet skapas i ännu mindre grad arbetstillfällen i alla de kommuner som inte direkt berörs av Vindelälvens utbyggnad. Dessa frågor måste vi lösa på ett annat sätt, men jag håller med herr Skoglund om att de måste lösas. Jag är väl införstådd med de bekymmer och besvär som inte endast kommunerna, utan även — och framför allt — befolkningen har. Hur skall dessa problem lösas? Vilka förslag har jag? Vi får väl ta itu med norrlandsirågorna på samma sätt som vi hittills gjort, nämligen försöka samsas. Jag tror fortfarande att malmletningen och malmbrytningen bör kunna leda till ett bättre resultat än hittills. I dagarna har vi hört hoppfulla tongångar då det gäller brytningen på olika håll i Norrland. Vi fick uppgifter om att staten skulle kunna intensifiera en fortsatt undersökning av en koppargruva i någon av kommunerna. Staten borde också kunna hjälpa till med utbyggnaden av de serviceanordningar som turismen utan tvekan behöver i Norrland. Det finns alltså möjligheter att hjälpa, inte endast för stunden utan också för framtiden. Jag tror inte att de sysselsättningsmöjligheter som Vindelälvens utbyggnad erbjuder under en hektisk tioårsperiod kommer att klara kommunernas och befolkningens problem på lång sikt. Jag tror i stället att den topp som man åstadkommer genom en sådan utbyggnad — något som vi också fick vissa belägg för när vi reste längs den utbyggda Umeälven — inte alltid är så lätt att bemästra. Det fordras service för en utökad befolkning under en kort tidsperiod, och den är kanske inte an passad för det befolkningsantal, som finns kvar efter 10-årsperiodens slut och som regelmässigt visat sig vara mindre än vid dess början. Detta är i och för sig inte så egendomligt, eftersom befolkningskurvan i dessa kommuner över lag går i denna riktning. Någon av de föregående talarna nämnde Sven Wedéns funderingar om norrlandsfrågorna.

Även vi har alltså lagt fram förslag på detta område. Innan jag går vidare vill jag säga något om samerna. De utgör en liten minoritet som sedan lång tid tillbaka blivit trängd av bebyggelse, av utbyggnad av älvar och kanske också av turistnäringen i utövandet av sin gamla hantering, rennäringen. Vi fick under vår resa av våra kontakter med samerna ett ganska bestämt intryck av att en utbyggnad av Vindelälven skulle betyda ett ganska stort avbräck i rennäringen. Det har tidigare framhållits att orsaken härtill är de svårigheter som uppstår vid renarnas förflyttning. Det skiftande vattenståndet i älven medför svårigheter för renhjordarna att passera denna och att använda de gamla stigarna. Även om samerna är en minoritet — det finns 10 000 i Sverige — bör vi ändå inte glömma dem i detta sammanhang, så att de på nytt kommer i kläm, som de har gjort så många gånger förut. Denna tanke väger i varje fall för mig tungt.

Jag kan också konstatera att vattenfallsverkets representant under resan inte begagnade det övertag som han onekligen hade i detta fall till att propagera för sin sak på ett olämpligt sätt. Båda verkens talesmän lade fram sina synpunkter sakligt och lugnt, och vi hade ett utomordentligt utbyte av de informationer som vi fick av dem.

Vad är det då som har inträffat? Det är tidigare redovisat här. Jag har själv sagt att jag inte tror på att vi, hur många vi än utbygger av våra kvarvarande vattenfall, kommer att kunna få vår elförsörjning enbart genom vattenkraft. Vindelälvens utbyggnad innebär ungefär lika mycket elkraft som den årliga ökningen av elförbrukningen. Jag tycker detta säger en hel del. Vi håller redan nu på att projektera och bygga atomverk av sådan storleksordning, att ett enda atomverk som planeras har en kapacitet som är ungefär tio gånger så stor som Vindälvens vid full utbyggnad. Dessutom har intresset för miljöfrågorna, naturvårdsfrågorna och andra därmed sammanhängande spörsmål blivit ett helt annat under de senaste åren än tidigare. Varför inte ta hänsyn till detta förhållande? Det var någon i debatten här — jag tror för resten det var herr Skoglund — som ifrågasatte, huruvida det var lämpligt och riktigt att — såsom uppsalagruppen har gjort — propagera för en opinion. Jag tror herr Skoglund sade ungefär som så, att man då kunde tänka sig att någon börjar propagera så duktigt, att näringslivet i Norrland därigenom skulle kunna försvåras. Men i ett demokratiskt samhälle har man väl ändå både rättighet och skyldighet att propagera och bilda opinion för en sak som man tror på, och det är väl detta man har gjort på det hållet. Om det sedan är deras förtjänst, eller icke förtjänst enligt somliga, att opinionen har svängt lämnar jag därhän. Alla har dock rättighet att föra fram sina synpunkter på en betydelsefull fråga och att få frågan diskuterad. Det är väl detta som har gjorts. Därefter har i varje fall en stor del av svenska folket — kanske också en stor del av denna kammare — funnit att det inte är så välbetänkt att utan vidare bygga ut Vindelälven.

Det står i utlåtandet — och det har sagts många gånger förut — att utskottet anser att »med hänsyn till det material som för närvarande föreligger, någon utbyggnad av Vindelälven ej bör komma tillstånd». Är det så, att det under årens lopp tillkommer nya faktorer, får man ta dessa faktorer med i bilden och ta ställning i frågan, när den tiden kommer. För egen del tror jag att en utbyggnad av Vindelälven inte kan göras ogjord.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
Herr talman! Jag vill allra först uttala min uppskattning av den deklaration som herr Hamrin i Kalmar gjorde, att det är nödvändigt att göra en rad ansträngningar för att skapa sysselsättningsmöjligheter för befolkningen i Norrlands inland. Om detta är vi alla överens. Men det förhåller sig med herr Hamrin som med mig ingen av oss har för ögonblicket något konkret att peka på.

Jag är vidare överens med herr Hamrin i Kalmar om att vi givetvis för framtiden måste ha ett blandat vattenoch värmekraftsystem. Jag har tidigare inte varit inne på den frågan men är helt medveten om att detta blir någonting nödvändigt. Det är då intressant att konstatera, att även i ett sådant blandat vattenoch värmekraftsystem kommer vattenkrafttillskottet att vara lönsammare än de övriga energitillskotten. Kärnkraften fordrar lång utnyttjningstid för en god driftekonomi, och behovet av lätt reglerbara kraftslag blir stort. Vattenkraften har härvidlag en av sina stora fördelar, bl.a. på grund av korttidsregleringsmöjligheterna. Kärnkraften fordrar vidare för god driftekonomi stora enheter. Man får därför räkna med att vissa problem med nätstabiliteten kommer att uppstå, och det är nödvän digt att systemet innehåller reserver av snabbstartad vattenkraft. Av den återstående utbyggnadsvärda vattenkraften är den föreslagna utbyggnaden av Vindelälven den som ger det billigaste tillskottet jämfört med alternativa möjligheter att täcka de ökande kraftbehoven enligt undersökningar och utredningar som har gjorts inom vattenfallsverket. Vattenkraftens driftsäkerhet är också hög. Driftkostnaderna är låga, vattenenergin kostar ingenting och kostnaderna för reparation och underhåll är obetydliga. Vattenkraften lämpar sig väl för fjärrmanövrering. Anläggningarnas = livslängd är lång. Man behöver inte räkna med att anläggningarna blir tekniskt omoderna. Verkningsgraden ligger nämligen redan nu vid 90 å 95 procent. Anläggningsoch driftkostnader kan beräknas med stor säkerhet. Detta är ännu inte fallet med kärnkraften. Till skillnad från värmekraften, som av säkerhetsoch trivselskäl måste utrustas med komplicerade och dyrbara reningsanordningar, alstrar vattenkraften inga som helst vatteneller luftföroreningar. Vattenkraften bygger därtill på en naturtillgång som är vår egen, under det att värmekraften bygger på oljan, som ju inte finns som naturtillgång i vårt land. Och även om vi har god tillgång på uran, så är detta inte tillräckligt, utan anrikning måste ske med material utifrån.

Jag har inte bestritt att varje människa i detta land har rätt att skapa en opinion. Jag sade bara att om exempelvis NCB och SCA för sina nya större och rationellare driftsenheter i Ådalen behöver ökad energitillgång och därför kanske begär att få göra ytterligare regleringar, är det möjligt att det skapas en opinion utanför riksdagen, som resulterar i att någon väcker en motion. Då får vi kanske på samma sätt som nu ett utskottsutlåtande där det heter »hit men inte längre». Det var så jag sade, herr Hamrin i Kalmar, och ingenting annat. Jag har aldrig förmenat någon människa rätten att skapa en opinion — så oförståndig är jag ändå inte.
Herr talman! Eftersom flera av dem som tillhör utskottsmajoriteten har talat om enighet i utskottet vill jag nämna att jag och några till i det längsta spjärnade emot utskottets skrivning. Men ni vet att det inte är så lätt att beveka en enig borgerlig samling när den får hjälp av några likasinnade socialdemokrater — denna hjälp utnyttjas hundraprocentigt.

Herr talman! Herr Wikner måste vara en vek själ som inte kan stå emot 15 ledamöter i allmänna beredningsutskottet. Med den inställning herr Wikner har redovisat i kammaren i dag — i utskottet redovisade han den inte — förvånar det mig att herr Wikner inte avgav en motiverad reservation. Till herr Skoglund vill jag säga att vi naturligtvis är överens om att arbetstillfällen behöver skapas i Norrland. Jag har gjort ett försök att bidra till ett resonemang härom genom att peka på gruvdriften och en intensifierad malmliletning. Jag tror att fler arbetstillfällen också kan skapas inom turistnäringen utmed Graddisvägen. Men jag påpekar än en gång att det inte bara gäller de fyra—fem kommuner som är beroende av Vindelälvens utbyggnad utan att det gäller hela Norrland och framför allt Norrlands inland. Beträffande vattenkraft kontra atomkraft ligger problemet helt enkelt så till att vi inte kan täcka behovet av elenergi enbart med vattenkraft hur mycket vi än bygger ut, och vi har snart nått gränsen för lönsam utbyggnad av våra vattenfall. För att upprätthålla den balans mellan vattenkraft och värmekraft som experterna angivit som lämplig bör vi i första hand utnyttja ännu outbyggda vattenfall på andra håll uppe i älvarna. På längre sikt klarar vi inte energiförsörjningen utan värmeverk.

Herr talman! Herr Hamrin i Kalmar var så ytterst ängslig för att något av diskussionen i utskottet skulle redovisas. Jag har faktiskt motsatt uppfattning därvidlag: jag tycker att man skall klargöra hur diskussionen i realiteten har gått inom utskottet. Det blir til syvende og sidst ändå kammarens ledamöter som skall ta ställning vid en votering. Då är det bättre att öppet och ärligt säga ifrån hur det har varit. Alla som deltagit i utskottsdiskussionen vet att den verkliga frontställningen praktiskt taget från början varit för eller emot utbyggnad av Vindelälven. Detta kanske ger en liten förklaring till utskottets skrivning: man har försökt kompromissa och underhandla och man har haft en särskild delegation som diskuterat vilken skrivning som skulle bli ett resultat av resonemangen. Jag för min del kommer att göra precis som herr Wikner och herr Lundmark och ansluta mig till herr Skoglunds yrkande. Vi som avgivit den blanka reservationen har ju hela tiden haft den inställningen att en utbyggnad av Vindelälven skall göras ur sysselsättningsoch arbetsmarknadssynpunkt. Vi har räknat med att gången skulle vara den naturliga: först får vattendomstolen ta ställning till frågan, därefter görs en prövning av Kungl. Maj:t och slutligen föreläggs ärendet riksdagen. Jag skall korta av mitt anförande och bara göra några kommentarer till varför jag för min personliga del helt har sett detta som en sysselsättningsoch arbetsmarknadsfråga. Min tankeverksamhet och slutledningsförmåga räcker faktiskt inte till när det gäller att förstå dem som inte vill ta ansvaret då vi nu har möjlighet att skapa sysselsättning för 500 å 700 människor i tio år framöver. Jag skall inte gå in på alla de argument som här har förekommit om denna investering, hur långvarig den kan bli och hur många människor som kan få sysselsättning. Jag vill bara ställa den frågan till kammarens ledamöter: Vilken människa kan få höra en ledande industriman deklarera att han kan skapa sysselsättning för 300 å 600 människor i åtta å tio år framöver i sin stad, i sin bygd? Jag har inte upplevt detta under de senaste åren, och jag skulle inte tro att några andra har gjort det heller. Jag behöver i denna kammare inte påpeka att det skapar en bättre ekonomi för kommunerna om de på detta sätt kan dra till sig industrier; de får ökade skatteinkomster och de får ökade möjligheter att skapa förutsättningar för en turistindustri. Delegationen från Västerbotten meddelade också, att den räknade med ökade skatteinkomster för att skapa dessa möjligheter. Jag kan inte riktigt förstå de borgerligas agerande i utskottet och under tidigare riksdagar. Vi är nämligen eniga om — det erkännandet vill jag ge även de borgerliga representanterna här i riksdagen — att upprätthålla den fulla sysselsättningen. Jag vill i synnerhet ge ett erkännande åt centerpartiet, som i riksdagen hårt engagerat sig för lokaliseringspolitiken och för åtgärder i syfte att skapa sysselsättning åt människorna i glesbygderna. Jag kan då inte förstå hur man kan avstå från denna möjlighet. Jag ser nämligen detta som en möjlighet att skapa sysselsättning åt dem som bor i dessa bygder.

Det hade varit enklare och debatten hade blivit mer upplysande, om man hade intagit en klar ståndpunkt. Det kanske är att spetsa till det hela, men jag tycker att vi skall ställa problemet så här: naturvårdsintresset gentemot sysselsättningsoch glesbygdsproble Jag tycker inte att vi i högstämda ordalag och med yviga gester skall tala om naturvård och säga att möjligheterna att skapa nya industrier och vidta andra sysselsättningsskapande åtgärder är svårbedömda. Jag vill påstå — jag är inte så enfaldig att jag inte förstår det — att de borgerliga ledamöter som diskuterat detta talat mot bättre vetande; de vet mycket väl hur svårt det är att få industrier och sysselsättning till glesbygderna i Västerbottens inland. Det är självklart att vi tror på lokaliseringspolitiken och räknar med att den skall ha en välgörande inverkan även i dessa bygder. Men, ärade kammarledamöter, vi kommer att ha behov både av en effektiv lokaliseringspolitik och av alla andra åtgärder som kan bidra till att skapa sysselsättning. Jag skall inte bemöta allt som i detta sammanhang sagts om utvecklingen, men jag vill nämna några siffror som jag tycker att man skall lägga på minnet; detta gäller ju inte bara Västerbottens skogsbygd och inland, utan det gäller också många andra delar av landet. Jag tänker på den rationalisering som ägt rum i skogen och den inverkan den har haft på sysselsättningen — rationalisering är ju ett ämne som vi alla är insatta i. Man räknar med att antalet dagsverken per avverkad skogskubikmeter minskat från 0,70 till 0,30 under de senaste tio åren. Man räknar med att vi 1967 skall vara nere i 0,20 dagsverken per avverkad skogskubikmeter. Detta betyder i klartext att man nu får ut 2,5 till 3 gånger så mycket virke per anställd som för tio år sedan. Tänk er motsvarande siffror om tio år! Lägger man till detta de problem vi redan har i Norrland och även i andra skogsbygder och som utvecklingen sannolikt kommer att förvärra, så inser man vilka behov av arbetstillfällen vi kommer att ha. Alla dessa fakta om existerande och förutsedda problem gör att man bara kan komma till ett resultat i denna fråga. I varje fall har jag som reservant satt sysselsättningen i främsta rummet och låtit naturvården komma i andra hand. Det torde inte finnas några andra alternativ om man vill trygga sysselsättningen och skapa arbetstillfällen. Jag skall inte uppta kammarens tid längre. Jag vill till sist bara hoppas att kammaren tror mig då jag säger följande: Vilka ledamöter av riksdagen är inte intresserade av naturvård, av att behålla vackra älvar och scenerier, fiskemöjligheter och ett rikt turistliv? Alla i denna kammare, utgår jag ifrån. Några förlorade skönhetsvärden — naturvård ställd mot människovård i form av arbete och sysselsättning — är vad vi har att välja mellan. För mig har inga svårigheter uppstått vid ett sådant ställningstagande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till det av herr Skoglund framställda yrkandet.

Herr talman! Det kan kanske synas malplacerat att en extrem sydlänning tar till orda i Vindelälvsdebatten, men utskottsarbetet är som bekant av den karaktären att man måste ta ställning till frågorna, även om man inte är geografiskt knuten till dem. Å andra sidan kan naturligtvis en sydlänning inte heller etablera det känslomässiga engagemang för eller emot en utbyggnad av Vindelälven som de i dess närhet hemmahörande kan. Om detta är till fördel eller nackdel för själva sakfrågan är inte min uppgift att bedöma. Jag skulle dock vilja motivera centerpartisternas ställningstagande i utskottet. Vi har ju inte tidigare besvärat kammaren i denna nu rätt långa debatt, vilken är ganska unik med tanke på att utskottets utlåtande är enhälligt. Då herr Haglund här plötsligt talar som reservant blir man litet betänksam. Jag tycker precis som herr Haglund att det varit rejälare med ett klart ställningstagande i utskottet, med en klar votering för eler emot samt en rejäl och motiverad reservation i stället för ett försök till krångel för att få till stånd ett enigt utskottsutlåtande. När man så äntligen fått detta antecknar man sig som reservant utan motivering, och sedan framställer man ett yrkande i kammaren utan motivering. Men det är deras sak som väljer det sättet att agera. Som svar på herr Haglunds fråga vill jag säga att vi för centerns del i utskottet har tagit samma ställning som herr Haglund, nämligen för detta eniga utskottsutlåtande. Om han inte numera accepterar att höra till dem som står bakom utskottsutlåtandet, är det litet märkligt att hans angrepp är så ensidigt riktat mot oss, ty vi är i rätt gott sällskap med en betydande majoritet från olika partier. Beträffande själva sakfrågan skulle jag här kunna inskränka mig till att i huvudsak instämma i de synpunkter som redovisats av fru Eriksson i Stockholm. Ett par korta reflexioner vill jag dock göra. Herr Skoglund säger att om det skulle gå att agera rent tekniskt i denna fråga, så som man försöker. göra, skulle en riksdagsman kunna skapa en opinion och mot bakgrund av den opinionen driva fram vilka frågor som helst i riksdagen. Jag är litet förvånad över den funderingen, ty det är väl ändå så vår demokrati skall fungera. Jag är över huvud taget förvånad över att man här kan ifrågasätta denna riksdags rättighet och möjlighet att tycka någonting i frågan. Mot en exploatering talar i huvudsak naturvårdsintresset, forskningen, fisket och turismen. Jag vill inte göra någon värdering av hur starka dessa faktorer är. Det första av de skäl som talar för en utbyggnad skulle vara att landets kraftförsörjning skulle kräva ett tillskott. Detta behov är inte styrkt. Andra kraftkällor finns, och en lång rad redan påbörjade projekt har påvisats som skulle kunna utvidgas. Vidare skulle, : om kraft kunde utvinnas ur Vindelälven till ekonomiskt försvarbara villkor, detta tala för en utbyggnad. Inte heller detta är styrkt, utan tvärtom synes experterna ganska enigt framhålla att kostnaderna för sådan kraft skulle bli ofördelaktiga i förhållande till andra alternativ. Slutligen skulle — och det är det enda skäl som synes ha någon relevans — en utbyggnad tillföra Västerbottens län sysselsättningstillfällen.

Jag vill gärna säga att en investering av, såsom sagts här tidigare i debatten, 2 miljoner kronor per arbetsplats — det är fråga om en investering på 1 miljard för 500 anställda — måste kunna utnyttjas på ett riktigare och bättre sätt.

De aktuella problemen torde endast i ringa utsträckning kunna lösas genom en utbyggnad; det har för övrigt inte styrkts att de alls kan lösas på detta sätt. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till det enhälliga utskottsförsla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

Vi får nog lyssna till dem som kommer att sträva efter en utbyggd lokaliseringspolitik i framtiden. Jag skall bara säga att det är ett så stort problem att allt som kan göras för att skapa sysselsättningstillfällen måste göras. Jag utgår faktiskt också från att dessa kretsar, som nu är så kritiska mot en utbyggnad, väl ändå inte accepterat att vi skall helt enkelt överge detta inland i Norrland och att vi inte skall göra allt som går att göra. Man blir litet frågande och misstänksam när man ser att inte ens denna mölighet att skapa sysselsättning utnyttjas. Siffror är alltid tråkiga. Men i anslutning till vad jag sade tidigare om utvecklingen i skogen, snabbare rationalisering och mindre behov av arbetskraft vill jag nämna att i Västerbotten fanns den 13 november 2200 arbetslösa, och av dem var nära 400 skogsarbetare. Man kan fråga sig vilka lokaliseringsåtgärder och vilka sysselsättningsåtgärder som behövs för att vi över huvud taget skall kunna suga upp något av denna arbetslöshet i framtiden.
Herr talman! Att medverka till alla tänkbara sysselsättningspolitiska åtgärder som kan hjälpa till att lösa de problem som man har i Västerbottens län är herr Haglund och jag helt eniga om. Men då är det ändå ganska underligt att herr Haglund, när|vi i utskottsutlåtandets motivering skrivit in dessa önskemål som en klar beställning, är beredd att ställa sig bakom ett yrkande utan motivering. Därmed har han avhänt sig den motivering som beställer dessa sysselsättningspolitiska åtgärder.

Herr talman! Argumenten för och emot Vindelälvens utbyggnad är utförligt redovisade i utskottsutlåtandet och i den rätt långa debatt som pågått här under eftermiddagen. Jag skall därför inte upprepa något av dessa argument, utan jag nöjer mig med att helt kort deklarera att jag har kvar den inställning som jag gav uttryck åt här i kammaren när vi för två år sedan behandlade frågan om Vindelälvens utbyggnad, nämligen att vi har råd att behålla älven orörd. Det är ett riksintresse. Den tekniska utvecklingen har också gett oss möjlighet att se på ett annat sätt på dessa frågor än vad man kunde göra i början av 1960-talet, när man först började diskutera frågan om Vindelälvens utbyggnad. Man har anfört det svåra sysselsättningsläget i Norrland som en av motiveringarna för att älven skulle byggas ut. Att jag har den inställning som jag har deklarerat betyder inte att jag är ointresserad av sysselsättningsfrågornas lösning i Norrland. Jag ställer mig på den punkten oreserverat bakom utskottets utlåtande där det på förslag av bl.a. herr Lundmark i den delegation som vi arbetade i skrevs in följande: »Å andra sidan skulle denna utbyggnad få en begränsad betydelse, enär sysselsättningssvårigheterna och <avfolkningen på längre sikt ej därmed skulle kunna hindras. Enligt utskottets mening bör med tanke på att Vindelälvens bevarande kan betraktas som en riksangelägenhet önskvärda och bestående lokaliseringspolitiska åtgärder vidtagas.» Det är detta som herr Lundmark och hans meningsfränder nu springer ifrån genom att ansluta sig till det av herr Skoglund framställda yrkandet. Herr talman! Med det anförda och med instämmande i vad bl.a. herr Hamrin i Kalmar tidigare anfört vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.